Fru talman! Johan Andersson har frågat mig om jag är beredd att fasa ut fas 3 till förmån för mer effektiva åtgärder. Som jag har sagt flera gånger tidigare här i kammaren utgår arbetslinjen från att alla som kan arbeta ska arbeta, efter egen arbetsförmåga. Regeringens mål är full sysselsättning. Vi eftersträvar en inkluderande arbetsmarknad där alla behövs. Regeringen lägger särskild kraft på att bekämpa långtidsarbetslösheten. Intentionen med sysselsättningsfasen, fas 3, är att personer som har varit arbetslösa under lång tid ska få möjlighet att bygga upp nya referenser och nätverk och få en arbetsgemenskap hos en anordnare. Jag är övertygad om att jobbchanserna ökar för den enskilde om denne är aktiv på en arbetsplats samtidigt som jobbsökandet fortsätter. Fler personer lämnar nu jobb och utvecklingsgarantin, och en ökande andel av dem går ut i arbete. Av dem som lämnade insatsen under första halvåret 2011 var 44 procent i arbete med eller utan stöd eller i utbildning 90 dagar senare. Motsvarande andel första halvåret 2010 var 34 procent. Det är viktigt att poängtera att drygt sex av tio deltagare lämnar jobb och utvecklingsgarantin innan sysselsättningsfasen, alltså fas 3, påbörjas. Totalt 5 500 personer har lämnat sysselsättningsfasen för arbete eller studier under perioden mars 2009-augusti 2011, men jag är långt ifrån nöjd. Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2012 kraftfulla insatser för att stärka jobb och utvecklingsgarantin och för att bryta långtidsarbetslösheten. Regeringen tillför också Arbetsförmedlingen resurser för att förhindra att fler personer blir långtidsarbetslösa. Flera initiativ genomförs, och jag vill nämna några. Regeringen förstärker Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med drygt 1,2 miljarder kronor under 2012 för att bland annat höja handläggartätheten. Detta möjliggör en höjd aktivitetsnivå inom hela jobb och utvecklingsgarantin, ökar arbetsgivarkontakterna och ger bättre förutsättningar för ett mer aktivt stöd till de arbetssökande. Arbetsmarknadsutbildning erbjuds också i den senare delen av jobb och utvecklingsgarantin, alltså fas 3, under 2011 och 2012. Arbetsförmedlingen ser även över anordnarstödet, och kontrollfunktionerna stärks. Under 2012 och 2013 kommer dessutom deltagare i sysselsättningsfasen att ha möjlighet att få ett förstärkt särskilt anställningsstöd. Stödet ska fungera som en brygga till arbete utan stöd, antingen direkt eller via nystartsjobb eller lönebidrag. Jag vill förhindra att fler blir långtidsarbetslösa. Därför förändras Arbetsförmedlingens arbetssätt för att på ett tidigt stadium identifiera och erbjuda tidiga insatser till de personer som löper störst risk för långtidsarbetslöshet. Jag kan sammanfattningsvis konstatera att det har funnits ett behov av både förbättringar och förändringar av jobb och utvecklingsgarantin. Regeringen går nu fram med flera initiativ för att utveckla insatserna för långtidsarbetslösa. Arbetslinjen gäller alla.

Fru talman! Tack för svaret, arbetsmarknadsministern! Dock är jag inte helt nöjd med svaret, även om det är en väg åt rätt håll. Jag vill börja med att ge en eloge till regeringen för att man har lyssnat på kritiken från oppositionen när det gäller kvaliteten för dem som är inne i fas 3-åtgärder. Man har tagit till sig den massiva kritik som fanns framför allt under hösten 2010 och våren 2011 i fråga om flera fall av direkt missbruk av åtgärder från anordnares sida. Det är också bra att man har lyssnat på oss i oppositionen när det gäller detta med arbetsmarknadsutbildning, att man ges möjlighet att delta i en arbetsmarknadsutbildning när man befinner sig i fas 3, och även att handläggartätheten på Arbetsförmedlingen ökas, vilket jag tror är välkommet för att få en bättre kvalitet och framför allt är bättre för den enskilde för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Dock är det fortfarande katastrofala siffror för den andel av dem som är inne i fas 3 som inte går vidare till jobb eller annat, även om man kanske kan se en lite sjunkande tendens. Fas 3 är den största enskilda arbetsgivaren i Sverige just nu, som det ser ut med den andel som är inne i den sektorn. Många känner en stor frustration kring den åtgärd som är, att den inte känns särskilt meningsfull. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern varför man så hårdnackat säger nej till de förslag som vi från Socialdemokraterna lägger fram när det gäller alternativ till fas 3. Jag tänker närmast på plusjobb, som skulle vara alldeles exemplariska i offentlig sektor, till exempel fler händer i vården eller klassmormor och klassmorfar i skolan. Det finns många alternativ här. Dessutom står offentlig sektor inför en ganska stor generationsväxling framöver. Min övertygelse är stark att om man ges möjlighet att komma in i offentlig sektor och delta i någon form av åtgärd, exempelvis plusjobb, skulle det kunna ge tillsvidareanställningar framgent i den offentliga sektorn. Vi såg sådana effekter under mandatperioden 2002-2006, när vi hade plusjobb. Min fråga till ministern i den här delen är: Varför är man så hårdnackat motståndare till att se på även andra lösningar för att hjälpa dem som i dag befinner sig långt från arbetsmarknaden?

Fru talman! Jag tänkte ta tillfället i akt och påminna om att vi de senaste fem åren har upplevt en stark ekonomisk uppgång och många nya jobb. Samtidigt har vi gått igenom den värsta konjunkturnedgången sedan 30-talet. Det är oroligt ute i Europa, vilket även påverkar oss här i Sverige. Det har ställt krav på ansvarstagande i svensk politik, jobbskapande och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Johan! Regeringen har satsat 8 miljarder kronor på en aktiv arbetsmarknadspolitik för att möta skuldkrisen. Arbetsmarknadspaketet för 2012-2014 innehåller bland annat insatser för utbildning, praktik och fler handläggare. Rätt stöd ska finnas i rätt tid för den som är i behov av det. Alliansen har konsekvent valt att stå upp mot den som har velat äventyra svensk ekonomi och som på punkt efter punkt har försökt riva ned arbetslinjen - så även i dag. Fru talman! Det är bättre att människor deltar i aktiva insatser samtidigt som det egna jobbsökandet fortsätter än att det är passiva åtgärder, som det har varit tidigare. Vi moderater kan aldrig acceptera att människor långtidsparkeras i system. Vårt mål är att varje människa ska kunna få jobb och egen försörjning. Varje människa ska ha möjlighet att jobba utifrån sin egen förmåga. Som Johan säger: Vi har lyssnat. Vi har arbetat och ifrågasatt det som har fungerat mindre bra, och nu går vi fram med ordentliga kvalitetsförstärkningar. Det handlar bland annat om handläggartäthet och förstärkt arbetsgivarkontakt och att öppna upp så att fler arbetslösa får tillgång till jobb och utvecklingsgarantin snabbare. I sysselsättningsfasen framgår möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning. Vi har ett särskilt anställningsstöd med förhöjd handläggarersättning. Utöver alla de kraftfulla satsningar som sker inom jobb och utvecklingsgarantin vill jag nämna att vi fortsätter med åtgärder som har visat sig fungera bra. Det handlar till exempel om nystartsjobb, instegsjobb, nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga, ROT och RUT, som är andra stimulanser, och sänkt restaurangmoms. Detta är några åtgärder som Alliansen har infört som är viktiga pusselbitar för att människor som står utanför arbetsmarknaden lättare ska kunna få ett jobb. Många av dessa åtgärder motsätter sig Socialdemokraterna. De stora utmaningarna är att få företag att växa och att få företag och arbetsgivare att vilja anställa. För mig blir det då svårt att förstå hur det blir fler jobb genom att man tar bort RUT-avdraget, genom att man gör det dyrare att anställa en ungdom och genom att man inte inför en sänkt restaurangmoms. Det är inte ett sätt där arbetslinjen gäller för alla.

Fru talman! Debatten om regeringens arbetsmarknadspolitiska program fas 3 har under året varit mer eller mindre intensiv. Vi minns väl alla de personliga reportagen med mer eller mindre trista beskrivningar av reformen. Jag skulle vilja belysa de synpunkter som också kommer fram och som inte alls är lika intressanta att berätta om. De flesta trivs i sina fas 3-aktiviteter. De upplever att fas 3-aktiviteterna ger mening och struktur åt vardagslivet. Självklart har de en dröm om ett vanligt arbete, men fas 3-aktiviteten är en bit på väg. Flera har vittnat om att det är stor skillnad att ha en aktivitet att gå till. De har varit borta från arbetsmarknaden i många år. Nu finns de i en arbetsplatsliknande miljö och i situationer som de ser som ett första steg mot att komma in på en arbetsplats. Bara att träffa en grupp människor varje dag och att ha någon att prata med över förmiddagskaffet känns för många som ett steg i rätt riktning, mot ett jobb, efter en lång arbetslöshetstid. Det är trist, tycker jag, att massmedierna bara har skrivit negativt om fas 3-aktiviteterna. Det är en bra aktivitet för att senare komma i jobb. Människor skäms ofta över att de trivs i sina fas 3-aktiviteter - man har inte rätt att vara nöjd eftersom reformen har fått så mycket kritik. Samtidigt har de haft svårt att komma in på arbetsmarknaden och känner att de behöver den här tiden i fas 3. Har man då rätt att skriva ned fas 3-aktiviteterna? Är det rimligt att tro att människor ska kunna gå direkt ut på arbetsmarknaden efter så långa tider i arbetslöshet som det ofta handlar om? Fas 3 är en bra aktivitet för många i väntan på ett nytt jobb.
Fru talman! Tack för interpellationen! Den är viktig. Socialdemokraterna skriver i sin budgetmotion att regeringens arbetsmarknadspolitik går i rätt riktning. Det tycker jag är positivt, för jag välkomnar konstruktiva förslag. Det har varit viktigt för regeringen att lyssna till de långtidsarbetslösa själva och deras uppfattningar. Det har skett i olika enkäter. Där uppger 64 procent att de arbetsuppgifter som de har i sin sysselsättningsfas är väl anpassade, och så många som 77 procent är helt eller delvis nöjda med sin plats. Vi har låtit Arbetsförmedlingen kontrollera alla anordnare. Det har lett till att man har avbrutit samarbetet med närmare 300 anordnare och uppmanat närmare 300 att ändra sitt förhållningssätt. Vi har också gett IFAU i uppdrag att göra olika utvärderingar. Nu återstår det att vänta in Arbetsförmedlingens förslag i januari som gäller just anordnarstödets konstruktion. Johan Andersson ställer frågan om plusjobben. Man kanske skulle kunna säga att det som vi nu genomför för just den här gruppen av personer liknar plusjobb, med den skillnaden att det handlar om arbete på hela arbetsmarknaden. Det är alltså bredare än bara offentlig sektor. Vi vill nämligen stimulera arbetsgivare att anställa personer som har varit borta under en väldigt lång tid. Det gör vi genom att vi har höjt det särskilda anställningsstödet så att en arbetsgivare får upp till 890 kronor per dag. Det ger en lönekompensation på 85 procent, vilket motsvarar en månadslön på drygt 17 000 kronor. Det är inte nog med det. Arbetsgivaren får också ett handledarstöd för att kunna avsätta personal för att hjälpa dessa långtidsarbetslösa att verkligen klara av att behålla arbetet. Och det är ett riktigt arbete som ger sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst. Det finns alltså ett kraftfullt stöd för arbetsgivare på hela arbetsmarknaden att anställa personer på ett likartat sätt. Det är ungefär som det som Johan Andersson frågar mig om. Men den stora utmaningen, skulle jag vilja säga, är inte att det fattas resurser. Det är inte heller så att de här långtidsarbetslösa personerna inte skulle vilja ha ett arbete. Den stora utmaningen är att arbetsgivare har fördomar mot personer som har varit borta länge. Det är oerhört beklagligt. Jag vet av egen erfarenhet, genom dem jag har träffat, att det är personer som har kompetens och som har erfarenhet. Och även om man är äldre får man inte exkluderas från arbetsmarknaden. Många personer som är inne i jobb och utvecklingsgarantins senare fas är äldre. En större andel har funktionsnedsättningar. Och personerna har varit arbetslösa i genomsnitt i sju år. Så många som var femte har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i mer än tio år. Jag menar att vi måste anstränga oss till det yttersta för att de här personerna ska få chansen att få en arbetsgemenskap. Vi gör nu förbättringar, liksom tidigare deltagare i interpellationsdebatten har varit inne på. Vi förbättrar handläggartätheten. Det ska gälla alla personer i garantierna, och också de andra, förstås. Ambitionen är att man ska få en dubbelt så bra kontakt med kvalificerade arbetsförmedlare. Jag ställer stora förhoppningar till den stora satsningen. Det finns ingen quick fix. Vi försöker på olika sätt att stävja det här problemet. Men det är en mycket prioriterad fråga för mig och för regeringen att personer som vill arbeta ska kunna göra det.

Fru talman! Tack, ministern, för en del klarlägganden när det gäller det här med plusjobb och annat! Men jag tänkte börja i en annan ända. Det kom häromdagen en undersökning som Arbetsförmedlingen hade gjort på uppdrag av Ekot med anledning av fas 3. Det visade sig tydligt att av de drygt 10 000 som gick in i fas 3-åtgärden för två år sedan är 6 000 fortfarande kvar. Det är 40 procent som har kommit ifrån åtgärden. Av dem var det 16 procent som hade fått jobb - de allra flesta hade fått någon form av lönebidrag. Och det är en stor grupp som har gått i pension. Det hänger naturligtvis ihop med det som ministern säger, att det är många äldre som finns i fas 3-åtgärden. Det finns alltså fortfarande saker att jobba på när det gäller fas 3 för att det ska bli en så bra lösning som möjligt. När konjunkturen vänder - förhoppningsvis blir det positivt framgent - vill jag absolut inte att vi lämnar en grupp människor efter oss som blir långtidsarbetslösa. Vi vet av alla undersökningar som är genomförda att det är väldigt svårt att komma ut på arbetsmarknaden, oavsett om det är en god konjunktur eller inte, för den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Sedan är det bara att beklaga att arbetsgivarna har den här synen på människor som har stått en bit från arbetsmarknaden. Vi har väl alla ett uppdrag att hjälpa till för att förbättra just den delen. Jag håller inte riktigt med ministern om att det här liknar plusjobb. Det är stor skillnad. Vi står inför stora behov av generationsväxling i offentlig sektor. Det finns arbetsuppgifter för alla. Dock är ekonomin i kommunerna och i landstingen ganska ansträngd i dag, vilket gör att det är svårt att anställa personer i reguljära jobb. Från Socialdemokraternas håll tyckte vi att plusjobb var ett bra alternativ. Det ger möjligheter till sysselsättning. Det ger möjligheter till anställning på sikt. Det kombinerat med en kraftfull utbildningssatsning tror jag skulle kunna vara en väg för att förbättra för många av dem som nu är långtidsarbetslösa. Problemen kommer att öka. Mätningarna och prognoserna från Arbetsförmedlingens sida visar att det här kommer att öka ganska dramatiskt. Det är fler och fler som kommer att gå in i en fas 3-åtgärd framöver, som behöver ha utbildningar och som behöver åtgärder som kan leda till jobb på sikt. Jag har faktiskt svårt att förstå den här avogheten från regeringens sida, framför allt från Moderaternas sida, när det gäller plusjobb. Återigen vänder jag mig till arbetsmarknadsministern. Om man inte lyckas med de åtgärder som regeringen vidtar - det gäller fas 3, handläggartätheten på Arbetsförmedlingen, skärpt kontroll av anordnare med mera - undrar jag: Är man då beredd att ompröva och se över möjligheten för långtidsarbetslösa att hitta nya lösningar och nya alternativ? Utgångspunkten är väl densamma för oss båda, att det i första hand är tillväxten av jobb som är det viktiga.

Fru talman! Som arbetsmarknadsministern nämnt har vi lyssnat in hur arbetet inom ramen för jobb och utvecklingsgarantin fungerar, och vi stärker förmedlingsinsatserna hela vägen. Totalt har regeringen satsat drygt 8 miljarder kronor på aktiva arbetsmarknadsåtgärder under de närmaste åren. Så ser det inte ut på andra håll i Europa; där är det snarare neddragningar som gäller. Vi ger möjlighet till snabbare insatser när det bedöms att risken är stor för att någon ska hamna i arbetslöshet, med profileringsverktyg som Arbetsförmedlingen själva har provat fram. Men också kvaliteten och innehållet i fas 3 höjs liksom kontrollen av anordnarna. Att öka deltagarnas anställbarhet är en grundläggande del i insatserna. Vi har gjort en förskjutning mot meningsfulla jobb med mindre risk för undanträngningseffekter. Vi väljer att stärka dem som står långt från arbetsmarknaden ytterligare ett snäpp. Det är just i svåra ekonomiska tider särskilt viktigt att undvika att människor hamnar i långvarigt utanförskap. Vi tillför som sagt resurser till förmedlarna. Vi tillför även tidigare programinsatser i de tidigare faserna, och möjligheten till arbetsmarknadsutbildning i fas 3 förlängs. Att kontrollen av de kompletterande aktörerna skärps är en förutsättning och helt avgörande för att vi ska nå gott resultat. Vad står mot detta? Det kommer fina ord men inga realistiska förslag från Socialdemokraterna. Johan Andersson och Socialdemokraterna har två konkreta budgetrelaterade förslag: plusjobb och offentligt skyddat arbete som tillsammans skulle uppgå till 2 900 platser.

Fru talman! Man kan säkert ha olika uppfattningar om särskilt anställningsstöd eller plusjobb. Det jag tycker är det allra viktigaste är att arbetsgivare såväl i offentlig som privat sektor nu tar chansen och möjligheten att anställa en person som har varit långtidsarbetslös och som befinner sig i sysselsättningsfasen. Det är ett ganska kraftfullt stöd som arbetsgivare kan få. Jag vill gärna nämna för eventuella lyssnare att en arbetsgivare alltså kan få kompensation upp till 85 procent av en lönenivå på drygt 17 200 kronor. Ersättningen per dag är 890 kronor till en arbetsgivare till exempel inom vården och skolan, där man till exempel kan anställa en klassmorfar. Det är riktiga jobb. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi även får fler privata arbetsgivare som erbjuder anställning för långtidsarbetslösa personer. Jag tycker att grunderna i jobb och utvecklingsgarantin fungerar relativt väl, men jag inser också att vi ständigt måste jobba med utveckling och förbättring av vår politik. Därför är det positivt att se att så många som närmare sju av tio personer aldrig någonsin kommer i sysselsättningsfasen. De går innan dess till studier eller arbete. Det har också funnits kritik mot att aktiviteten har varit för låg och att man har träffat sin arbetsförmedlare för sällan. Detta försöker vi nu förbättra genom att göra en kraftfull satsning på Arbetsförmedlingen med 1,2 miljarder kronor under nästa år. Arbetsförmedlingen ser också över anordnare, såväl offentliga som privata och ideella. Vi har stor hjälp av idrottsrörelsen och av ideella organisationer men även av små företag. De allra flesta långtidsarbetslösa är hos en anordnare där det finns ett fåtal långtidsarbetslösa personer. Anvisningstidens längd är också något som är viktigt, och det jag skulle vilja understryka när det gäller detta är att det ska vara meningsfullt. Ingen person ska göra någonting som uppfattas som meningslöst. Är man inte nöjd med sin sysselsättningsplats ska man kontakta Arbetsförmedlingen och se till att få byta anordnare. Man kan också själv önska en anordnarplats som passar utifrån ens intressen och så vidare. Det finns många olika delar i jobb och utvecklingsgarantin. Det jag skulle säga är det allra viktigaste som vi nu genomför från den 1 januari är att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att väldigt tidigt identifiera de personer som man tror löper risk för långtidsarbetslöshet och ge dem insatser i princip direkt. Man kanske kan se det till exempel utifrån en tidigare kriminell livsstil, att man kommer ut från kriminalvården. Det kan handla om droger eller om bristande kunskaper i svenska eller inom andra avgörande områden. Dessa personer ska Arbetsförmedlingen identifiera tidigt och sätta in insatser för tidigt, det vill säga innan de kommer in i garantierna. Det är en avsevärd förbättring och någonting som jag är väldigt stolt över att kunna presentera. Det är också någonting som det finns erfarenhet av från andra länder och som har fungerat väl. Jag tror att det behövs väldigt många olika delar i arbetsmarknadspolitiken, och som jag sade tidigare: Det finns ingen quick fix. Men det som ändå finns och som är oerhört väsentligt är en arbetslinje som är på riktigt och som inte är ett projekt utan en pågående process, utan slut, med ständiga förbättringar, där vi lyssnar på Arbetsförmedlingen och deltagare och försöker se till att göra stöden så effektiva som möjligt. Allra sist vill jag också nämna att i mitten av april nästa år kommer en utredning med förslag på hur stödet till de personer som har funktionsnedsättning kan bli ännu mycket bättre och mer träffsäkra.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera Jenny Peterssons inlägg. Hon nämner Socialdemokraternas alternativ till budget, men det hon glömde nämna är den utbildningssatsning som vi gör och framför allt den kompetenskommission vi vill tillsätta just för att se över utbildningar bland annat för den grupp människor som är långt från arbetsmarknaden. Hur kan vi bli mer träffsäkra? Hur kan vi åtgärda just dessa delar? Alla kan ta till sig någon del av utbildning under ett arbetsliv, så även den här gruppen. Nu får man det att låta som om det bara är människor som har stått väldigt långt från arbetsmarknaden som hamnar i fas 3, men det finns både och. Jag tror att det är farligt att kategorisera allt för mycket. Jag kan hålla med arbetsmarknadsministern när det gäller de insatser som föreningslivet gör i dag. Jag är själv väldigt aktiv i föreningslivet lokalt i Östergötland och vet vilka stora insatser man gör för de människor som finns i fas 3. En fråga som dyker upp med jämna mellanrum gäller de människor som har varit inne i fas 3 på bra placeringar hos bra anordnare men som nu, efter två år, måste byta anordnare. Är man från regeringens sida beredd att se över detta? Jag har några fall där hemma med personer som är desperata över att behöva byta anordnare efter de här två åren. I något ärende har man också hamnat väldigt snett hos mindre seriösa anordnare. Ibland är Arbetsförmedlingen lyhörd när det gäller detta, men ibland är lyhördheten mindre. Min konkreta fråga är: Är man från regeringens sida beredd att förlänga insatsen och placeringen för den enskilde?

Fru talman! Tack för en intressant diskussion! Jag vill också säga något om att de personer som är långtidsarbetslösa inte är en homogen grupp, och därför är det viktigt att inte ge upp när det gäller en enda person. Men majoriteten är äldre, och vi vet av erfarenhet att äldre personer har svårare att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Även när man har en funktionsnedsättning har man det lite extra tufft. Min förhoppning är att anordnare som är bra och som har en möjlighet ska kunna ta del av det här anställningsstödet och kunna ge en lönebidragsanställning med hjälp av den utökade ersättningen på 890 kronor per dag, alltså 85 procents kompensation. Tanken med att byta anordnare är att man ska få en chans att bygga på med ännu mer erfarenheter som gör att man får större möjlighet att få ett jobb. Men det finns också öppningar för Arbetsförmedlingen att göra individuella bedömningar. Det kan vara så att man närmar sig pensionen, och då kan det vara mindre lämpligt att behöva byta från en trygg och bra anordnare som man trivs hos och där det fungerar väl. Man måste ta väldigt stor hänsyn till det enskilda fallet. De flesta anordnare är förstås väldigt seriösa och bra arbetsgivare, både ideella och företag. De som inte är seriösa ska vi inte ha någonting med att göra, punkt slut. För den som är missnöjd vill jag återigen betona att man inte ska vara på en arbetsplats där man inte känner att det är meningsfullt, att man inte stärks som individ och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Vi fortsätter att utveckla jobb och utvecklingsgarantin. Framför allt och avslutningsvis: Nästa år får Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hjälpa varje enskild person individuellt och möta dem ansikte mot ansikte. Det tror jag kommer att leda till att ännu fler kommer i arbete.